Fru talman! Mitt inlägg kommer att markera ett ganska långt hopp i debatten, från de stora ideologiska resonemangen om industripolitiken till en detaljfråga i det betänkande som nu behandlas. Men vi får väl se det som en illustration till att i de här sammanhangen är såväl stort som smått väsentligt. Utan aktuell erfarenhet av utskottsarbete ställer jag mig frågande inför vad som i näringsutskottets betänkande inryms i begreppet motionsbehandling. Att bara redovisa yrkandet i min motion 558 och sedan avstyrka den med hänsyn till att ett helt annat slags åtgärder någon gång har vidtagits kan, som jag ser det, inte betecknas som en behandling. Man tar ju inte ens upp förslagen till övervägande. Norrbottensdelegationen — som utskottet nämner och som jag väl då skall uppfatta som den ”vidtagna åtgärd” som utskottet anser tillämplig på mitt yrkande — är ju faktiskt någonting helt annat än vad jag avser. Det denna motion handlar om är inte nya kommittéer eller nya utredningar. Jag har i motionen utgått från konstaterandet att de statsägda företagen intar en dominerande ställning som arbetsgivare i Norrbotten. Den ställningen menar jag kunde användas t.ex. för att medverka till att stimulera en nödvändig debatt och till att öka kunskaperna om vilka resurser länet har, hur de bäst skall utnyttjas och vad som krävs för att planeringen skall tjäna en utveckling av vårt län. Jag är väl medveten om de insatser som i detta avseende har gjorts och görs i fackföreningar, bildningsorganisationer, ungdomsverksamheter, skolor osv. Jag är också på det klara med att de som handhar länsplaneringen har gått ut med aktuella länsfrågor på ett nytt, brett och engagerande sätt. Men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Och det kan ju också krävas en uppföljning av olika initiativ. Om de statliga företagen gavs möjligheter att verka i motionens riktning, skulle det säkerligen innebära att i och för sig bra aktiviteter, som ofta får dagsländekaraktär, kunde behandlas vidare, analyseras, ställas samman med andra erfarenheter och på sikt öka kunskaperna om angelägna frågor. Framför allt kunde dessa företag genom studiedagar för personalgrupper och fackliga organisationer nå många människor som på grund av olika engagemang, hemarbete eller av andra skäl inte har fritid att sätta till för att skaffa sig de här kunskaperna. Man skulle också kunna effektivare utnyttja det kunnande som finns i länet. Jag har i det sammanhanget nämnt regionalekonomiska enheten och tekniska högskolan i Luleå. Från dessa håll liksom bland lärare, politiker och fackliga företrädare kan föreläsare och studieledare rekryteras för den verksamhet jag föreslår. I högstämda sammanhang, fru talman, talas det ofta om hur nödvändigt det är att engagera människor för frågor som rör dem själva. Norrbottens alla frågor — frågor som rör länets framtida utveckling — rör också norrbottning arna. Många norrbottningar har staten som arbetsgivare. Tanken att via denna stora arbetsgivare sprida kunnande och framtidstro borde inte vara så främmande att man inte ens kan ta upp den till behandling i ett utskott. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till motionen 1979/80:558.

Fru talman! Utskottet har behandlat motion 1979/80:1408 mycket positivt och säger bl.a.: ”Utskottet finner det angeläget att goda förutsättningar skapas för personalägda företag, särskilt i kooperativa driftsformer. Kooperationsutredningen har till uppgift att utreda frågan om kooperationen och dess roll i samhället. För innevarande budgetår finns 1 milj.kr. tillgängliga för en försöksverksamhet med fördjupad företagsservice genom regionala utvecklingsfonder i samband med bildande av löntagarägda företag. Genom försöksverksamheten erhålls erfarenheter av problem och hinder av olika slag när sådana företag skall bildas. Det torde inte finnas något hinder för att medlen kan utnyttjas bl.a. så som motionären föreslagit.” Fru talman! Att motionen sedan avstyrks kan ses som en formell västgötaklimax som i sak inte förtar intrycket av den positiva behandlingen. Jag skall nu kort redovisa motiven och bakgrunden till motionen och dess yrkande. Under 1960 och 1970-talen har vi upplevt en enorm strukturomvandling i det svenska näringslivet. På 1960-talet, då den s.k. diversifieringen var på modet, köpte många stora företag upp mängder av små företag. Därmed försvann en stor del av en generation aktiva företagare, som i många fall ersattes av administratörer som styrdes från moderbolaget. Detta innebar en allvarlig försvagning av de små företagens anpassbarhet till en krass verklighet. På 1970-talet har vi sett konsekvenserna av detta. Många f.d. solida och framgångsrika småföretag har i den stelbenta koncernadministrationen snabbt bevisats olönsamma och lagts ned. Personalägda företag kan vara ett framtidsalternativ. I några fall har de nedläggningshotade företagen övertagits av personalen. Det finns i dag ca 60 personalägda företag inom sektorn tillverkning. Antalet anställda är ca 2 000 och årsomsättningen ca 330 milj.kr. Flertalet av dessa företag har i dag en fullt godtagbar lönsamhet. Mycket talar för att personalägda företag — arbetskooperativ — är en företagsform som kan vara ett intressant komplement i 1980-talets näringsliv. Ekonomisk demokrati är mycket angelägen. I ett arbetskooperativ representeras arbete och kapital av samma personer. Den ekonomiska demokratin kan därmed synas vara fullständig. Av praktiska skäl drivs dock i dag många personalägda företag som aktiebolag. Om man ändå vill behålla den demokrati som ett arbetskooperativ innebär måste det till ett samarbetsavtal som tar över aktiebolagslagens regler. Detta avtal bör då innehålla bl.a. krav på att alla anställda skall vara medlemmar. Medlemmarnas fackliga situation är inte okomplicerad. Varje medlem är både arbetsgivare och arbetstagare. Det mycket markerade partsförhållande som finns i dag har här sammansmält i en och samma person. Personalägda företags ställning på marknaden är också oklar. Banker och myndigheter är ofta tveksamma inför denna än så länge okända företagsform —detta trots att vi i Sverige har en lång och god erfarenhet av såväl producentsom konsumentkooperation. Fördelarna med personalägda företag kan vara flera. Det finns i dag ett stort behov av att stimulera nyföretagandet. Den kooperativa företagsformen kan bidra till detta. Grundtanken är att i ett kooperativt företag på likvärda grunder förena kapital, kunskap och arbete. Medlemmarna får därigenom en lika delaktighet i och ansvar för företaget. För många är detta en stimulans till mycket goda arbetsinsatser och möjligheterna ökar att tillvarata varje medlems speciella kunnande och kapacitet. Detta ökar företagets möjligheter till utveckling och anpassning till förändringar i tiden. Ett kooperativt företag knyts också hårdare till hemorten och innebär därmed större garantier för bestående sysselsättning. Lika chans för personalägda företag är ett jämlikhetskrav. I dag har det personalägda företaget en rad handikapp jämfört med de traditionella företagsformerna. Till stor del beror det på brister i information och service. Det måste vara en rimlig målsättning att personalägda företag får lika chans till etablering som privata och samhällsägda företag. En viktig åtgärd för detta är att samla in de erfarenheter som i dag finns hos befintliga personalägda företag och sammanställa dessa i en lättillgänglig information. Det krävs också en aktiv information till dem som medverkar vid nyetablering och övertagande av företag, t.ex. banker, utvecklingsfonder och myndigheter. Någon typ av mönsterstadgar för personalägda företag bör utarbetas för att underlätta etableringen och för att undvika redan tidigare gjorda misstag. En förteckning över företagskonsulter som har erfarenheter från personalägda företag bör upprättas. Personalägda företag kan medverka till decentralisering och lokal utveckling. Småföretagens betydelse kommer säkert att öka under 1980 talet. Det finns flera skäl som talar för att även personalägda företag bör få en lika chans. Ibland kan de vara den enda möjligheten att bevara en meningsfylld sysselsättning på en viss ort. Tillvaratagande av lokala personal-, kapitaloch råvaruresurser kan utgöra grunden för att bibehålla godtagbar service och boendemiljö. Det är väsentligt att personalägda företag inte endast blir en nödlösning, utan ett sätt att decentralisera och utveckla ett lokalt näringsliv. Personalägda företag är aktuella i samhällsdebatten. Arbetskooperativen är en gemenskap som inte är så lätt att placera rätt i vårt partidominerade samhälle. Det finns inte något självklart svar på arbetskooperativens ställning i förhållande till fackliga organisationer och arbetsgivareorganisationer. Den samhällsdebatt som måste komma i dessa frågor bör inte föregripas.

Fru talman! Vill man främja personalägda företag så bör man i första hand se till att de får samma möjligheter som andra företagsformer. En primär åtgärd är då att åstadkomma den information, de mönsterstadgar och den konsultförteckning som nämns i motionen och som har behandlats positivt av näringsutskottet. Det bör övervägas om inte detta kan ske inom ramen för det tidigare anvisade anslaget om 1 milj.kr. Näringsutskottet har uttalat att det inte torde föreligga något hinder för detta förfaringssätt. Det är min förhoppning att utskottets positiva skrivning och detta debattinlägg skall ge till resultat att de av mig redovisade åtgärderna snabbt kommer att vidtas.

Fru talman! Arbete pågår f. n. hos statens industriverk med en samlad plan för samhällets insatser på glasindustriområdet. Detta arbete har tillkommit efter beslut av riksdagen förra våren med anledning av den socialdemokratiska motionen 1483. Målet skulle beträffande den manuella glasindustrin vara att bevara denna industris långsiktiga konkurrenskraft och konstnärliga kvalitet så att dåvarande sysselsättningsnivå kunde behållas. Glasbruk har därefter lagts ner. Förhandlingar pågår på flera håll, och farhågor finns beträffande flera av de kvarstående bruken, då speciellt de mindre. Ett ärende ligger hos regeringen för avgörande. Denna utveckling kan bli förödande för branschens framtid. Koncentrationen av tillverkningen och neddragningen av den totala sysselsättningsnivån innebär risk för att den hantverksmässiga traditionen försvinner, att den konstnärliga kvaliteten försämras, att yrkeskunnandet går förlorat osv. Dessutom finns en nedre gräns för att branschen skall överleva över huvud taget. Nedläggningar av de mindre bruken kan enligt min mening ur just dessa aspekter allvarligt hota branschens framtid. För de människor och bygder som berörs blir följderna katastrofala. Glasbruken är ju oftast den enda eller den dominerande industrin på orten. I rapporten Turism i glasriket läste jag en mycket fin beskrivning av vad glasriket är. Jag tänker därför förmedla några rader ur denna rapport till kammarens ledamöter. ”TI Glasriket finns många glasbruk med olika inriktning på sin tillverkning, från de minsta bruken med ett 30-tal anställda till de stora enheterna Kosta-Boda och Orrefors med 100-tals anställda. Alla glasbruk har sina speciella karaktärer både när det gäller produktion och historisk bakgrund. —--—- Det är alltid lika fängslande att se glastillverkning i dess ursprungliga miljö, hur den glödande massan med skickliga händer formas till de mest skiftande produkter från bruksglas till sirligt, unikt konstglas medan glasugnarna återger ett säreget sken. Modern design varvas med traditionellt hantverk med samma redskap som format glas i århundraden. Glasbruken är merendels lokaliserade till orter där bruken är de enda eller helt dominerande industrierna. Omkring dessa orter har kommunerna byggt upp ett väl fungerande servicenät i form av bostäder, skolor, daghem, vattenoch reningsverk, gator och vägar m m. ——- Människorna i bruksorterna har ofta vuxit upp i samhället. Den naturliga arbetsgemenskapen fortsätter också på fritiden. Så har ett väl fungerande föreningsliv byggts upp, där människor tar ett ansvar för gemensamma angelägenheter. Så vävs ett nät av kontakter mellan människor. Traditioner förs vidare, inte minst i de väl fungerande bruksmusikkårerna som anlitas vid skilda arrangemang då människor ordnar fester, högtidsdagar, jubileer eller musikdagar och konserter. För turister måste det vara en unik upplevelse att få ta del i detta växlande kulturliv.” Den arbetsgrupp som har skrivit den här rapporten har till uppgift att föreslå åtgärder för att ytterligare utveckla turismen. Man har i en undersökning som är gjord på högskolan i Kalmar visat att ca 700 helårsarbetande personer är direkt sysselsatta i turistnäringen i området. Vidare har man funnit att turisterna bidrar med mellan 9 och 14 96 av livsmedelshandelns totala omsättning och att det finns butiker i glasrikets glesbygder där det turistnetto som uppstår är ett livsvillkor för butikens existens. Därför planerar man nu centralt, regionalt och lokalt för att utveckla turismen. Om man då accepterar en utveckling där de mindre bruken på löpande band läggs ned, försvinner en viktig del av underlaget för turismen. Det är ju hantverket och kulturen turisterna söker. Det pågår ett intensivt arbete i glasriket för att förhindra nedläggningar, Kommunerna, länsstyrelserna, länsarbetsnämnderna i resp. län samt arbetsgrupper av olika slag är engagerade. De anställda och övriga intresserade på bruksorterna har inbjudits att delta i Fabriksarbetareförbundets och ABF:s projekt som kallas Kampen för jobben. Hittills har ett trettiotal studiecirklar arbetat med att skriva glasarbetarnas historia. Nu går arbetet vidare med ”framtidsbiten”. Så här har man beskrivit syftet med arbetet: ”Projektet har till syfte att skapa en handlingsberedskap för framtiden. Utveckla bruksorterna i stället för att avveckla dem. I de allra flesta fall har vi från det arbetande folkets sida varit "för sent ute”. Som regel är vår framtid redan utstakad, utan vår kännedom. Beslut fattas om vår framtid utan att vi tillfrågas. ——-—- Nu är det hög tid att vi griper oss an vår och våra efterkommandes framtid. Vi måste ge VÅR syn på framtiden.” Jag är medveten om att den av industriverket beställda planen snart är klar. Det kommer dock att dröja ca ett år innan riksdagen får ta ställning till ett regeringsförslag med anledning av planen, om det nu kommer något sådant förslag. Ytterligare några av de mindre bruken är då borta. Om vi vill göra något måste vi göra det i dag. Oron är stor i våra bygder. Det senaste draget från företagen är att formgivarna tvingats godta ett avtal som gör att de i fortsättningen inte är knutna till ett visst bruk utan till koncernen. Det innebär att företagen kan lägga ut beställningar på formgivarnas produkter i låglöneländer och därigenom minska produktionen vid de egna bruken. Utskottet har skrivit många fina saker, men tyvärr drar man inte någon slutsats av det fina man skrivit. Det räcker inte att bara understryka ett uttalande. Det krävs handling. Den socialdemokratiska reservationen kräver att vi skall ge regeringen till känna att inga nedläggningsbeslut bör fattas, innan utredningen slutförts och riksdagen fått tillfälle att ta ställning till förslag från utredningen. Detta måste enligt min mening innebära att regeringen måste ta kontakt med berörda företag och klargöra denna inställning. Att understryka uttalanden i ett utskottsbetänkande i riksdagen förpliktar inte särskilt mycket. Jag vill nu vädja till mina borgerliga kamrater på länsbänken att besinna sitt ansvar för länet och glasriket. Gösta Andersson har därvid ett mycket stort ansvar med tanke på uttalanden i valrörelser och annat. Eric Rejdnell har ju själv motionerat och borde ha väl så stor anledning att stödja reservationen. Bertil Danielsson sitter i länsstyrelsens styrelse, och därifrån har man ju gjort skarpa uttalanden i frågan. Ivan Svanström har, vad jag kan förstå, ett stort intresse för kultur och hantverk. Ewy Möllers intresse för eller kontakt med glasindustrin känner jag sämre till, men jag förutsätter att hon har ett intresse för länet. Kamrater! Stöd reservationen så att nedläggningarna stoppas. Nästa år är det för sent. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 22.

Fru talman! Vi har i två motioner framfört vissa synpunkter, nämligen dels i motion 309 om utvecklingsfondernas service till småföretagen, dels i motion 249 om en ökad samverkan mellan mindre företag. Jag är medveten om att det här naturligtvis är företeelser som är mycket svåra att påverka genom beslut i riksdagen och att man med fog kan fråga sig om det är detaljer som vi över huvud taget skall lägga oss i. När det t.ex. gäller utvecklingsfondernas sätt att sköta sin serviceverksamhet ligger naturligtvis ansvaret i första hand på fondernas egna tjänstemän. Men samtidigt kan vi ju inte blunda för att en mycket stor del av statens stöd till små och medelstora företag numera går genom de regionala utvecklingsfonderna på ett eller annat sätt. Fonderna har helt enkelt blivit en viktig faktor i många småföretags vardag, och det ligger säkert i och för sig helt i linje med hur det är tänkt att fonderna skall fungera. Men att de har fått en så central roll gör det också viktigt att vi som politiker är uppmärksamma på att grundtankarna vid bildandet av fonderna följs upp. Vad vi i motion 309 vill varna för är att fonderna, när de nu börjar komma ini sina rutiner och arbetsformer, inte jobbar så att de kommer att betraktas som tungrodda byråkratiska organ, där småföretagaren har svårt att känna sig hemma. När man t.ex. rekryterar personal måste man se till att man inte bara får duktiga ekonomer och tekniker utan också folk som verkligen känner till det lilla företagets problem och möjligheter och som bokstavligen talar samma språk som de man skall hjälpa. Ju större utvecklingsfonderna blir, desto svårare blir det att arbeta okonventionellt med enkla men effektiva medel. Men jag tror att ett sådant arbetssätt är nödvändigt, om vi inte skall riskera att företag ställs utanför den servicehjälp och de lånemöjligheter som staten i så stor utsträckning låtit utvecklingsfonderna ta ansvaret för. Undersökningar visar tyvärr att det är de riktigt små företagen, de med färre än 20 anställda, som minst utnyttjar tillgänglig företagsservice. Ändå är det kanske just dessa som servicen är till för i första hand. Därför tror jag att man på industriverket och ute i fonderna inte får vara rädd för att pröva nya verksamhetsformer, som verkligen kan anpassas till den här typen av företag. Vi måste med andra ord hålla ögonen på hur utvecklingsfonderna utvecklar sig själva. Inte heller när det gäller ökad samverkan mellan mindre företag är ansvaret i första hand politikernas. Det visar sig också att de projekt som har lyckats har initierats av företagen själva och vuxit fram genom naturliga kontakter, regionsvis eller i branschorganisationer. Det har utan tvivel tidigare funnits en ovilja mot samarbete och finns det kanske i viss mån än. Småföretagaren har varit rädd om sina egna kontakter och sin integritet. Han eller hon har velat jobba med sina egna metoder, efter sitt eget huvud. Men jag har en stark känsla av att den nya generationen företagare är betydligt mer öppen för samarbete med kolleger och inser att det ofta är en förutsättning för att man över huvud taget skall klara sig. Även om jag alltså tror att en samverkan har största förutsättning att lyckas om den kommer till stånd på initiativ från företagen själva, behövs det ofta statligt stöd och stimulans för att projekten, när de väl börjat ta form, skall kunna slutligt genomföras. Med min motion nr 249 har jag velat poängtera att här måste industriverket, tillsammans med utvecklingsfonder och branschorganisationer, kunna medverka mer aktivt. Fru talman! Eftersom utskottet delar vår uppfattning när det gäller både utvecklingsfondernas service och vikten av ökad samverkan mellan mindre företag har jag inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! I frågan om glasindustrin har jag tillsammans med Hans Gustafsson väckt en motion. På grund av omständigheter som tillkom sent under motionstiden kunde vi inte förelägga den för gruppen. Det är inte bara därför som jag helt kort vill ta till orda i den här debatten. Det är också för att ge uttryck för den oro jag känner inför det aktuella skeendet inom glasindustrin. Det är framför allt de mindre glasbruken som nu hotas. Det gäller små orter med svåra lokala sysselsättningsproblem, orter som är uppbyggda kring bruket och har en lång och mycket fin industriell tradition. Jag menar dessutom att glasindustrin representerar en för landet utomordentligt viktig kulturtradition. Om vi låter den förstöras kan den inte byggas upp igen. De kostnader det här är fråga om är mycket små jämfört med mycket annat vi gör för kulturen, om man vill se det från den synpunkten. Det föreföll som om riksdagen hade en insikt om det här. Riksdagen ställde sig bakom förslaget att man skulle utarbeta en plan för den manuella glasindustrin. Om man enhälligt kräver en plan, så måste man ju mena att den skall leda till någonting och inte bara mynna ut i tomma luften; annars är ju planen meningslös. Alltså kunde man förutsätta att riksdagen hade en avsikt. Jag vill också hänvisa till att vi i en socialdemokratisk motion tagit upp det här i Nordiska rådet. I ett utlåtande från Nordiska rådet krävs ett branschsamarbete inom glasindustrin, inte bara när det gäller planglasindustrin utan också när det gäller den manuella glasindustrin — man har tänkt på just de kulturella värden som här är i farozonen. Vi har från socialdemokratisk sida aldrig hävdat att denna bransch kunde låsas, att den inte skulle bli föremål för förändringar. Men vi har ansett att förändringarna måste företas med stor hänsyn till de människor och de värden som berörs. Därför måste planerna utarbetas i nära samarbete med de fackliga organisationerna och underställas riksdagen. Allteftersom den här planen utarbetas fortsätter nu nedläggningarna. När det gäller Skruf är beslutet redan fattat. Andra glasbruk är hotade. Jag vet inte vad som pågår inom Kosta-Bodakoncernen, men jag tror det finns anledning att misstänka att det förbereds åtgärder som klart står i strid med de förhoppningar som den borgerliga majoriteten uttalar i detta utskottsbetänkande. Därför är det inte säkert att den välvilja som visas upp i den här debatten hjälper. Industriverkets plan kommer, säger man exempelvis, och därefter får vi hoppas att inga ytterligare glasbruk läggs ned. Ja, visst kommer industriverkets plan om någon månad. Men om riksdagen uttalar att den i väntan på planen inte skall göra någonting, då har man i själva verket i tysthet accepterat — kan man fatta det som — nedläggningar som hårt kommer att drabba vissa orter och som också kan undergräva det kulturvärde som den svenska, manuella glasindustrin utgör. Därför vill jag vädja till riksdagsmajoriteten att stödja reservation 22. Då vet man att den här frågan kommer upp på riksdagens bord, att riksdagen är beredd att vidta åtgärder, som naturligtvis måste vara ekonomiskt vettiga och kulturellt försvarbara. Man vet också att nedläggningar inte sker i tysthet. Det är inte roligare för ett företag att bli nedlagt med allmän välvilja, för nedlagt blir det i alla fall. Det är alltså bara genom att stödja den socialdemokratiska reservationen nr 22 som det skapas en förpliktelse för riksdagen att handla.
Fru talman! Jag vill i mångt och mycket gärna instämma i vad Olof Palme nyss har uttalat. Jag kan göra det efter att, som jag tidigare har nämnt i dag, ha arbetat inom den manuella glashanteringen i 35 år. Det har skett mycket stora förändringar under den tiden. Låt mig erinra om att det år 1900 fanns 64 glasbruk i landet. Under 1970-talet lades många av dem ned, och den tendensen fortsätter tyvärr. Vi räknar med att det under 1960 och 1970-talen försvann 23 bruk, de flesta av dem koncentrerade till det s.k. glasriket — företrädesvis i Kronobergs och Kalmar län. Detta har medfört stora problem särskilt för de mindre orterna. Ofta är ett enda bruk den enda industrin i bygden. Det har naturligtvis också en kulturell betydelse för bygden att ett glasbruk blir kvar och är i drift. Jag instämmer således i påpekandet att de nedläggningar som har skett skapar stora problem. Det har också förekommit betydande fusioner. Kosta Boda och Orreforsgruppen svarar i dag för ungefär 75 20 av tillverkningsvolymen. De återstående 25 70 ligger hos ett tiotal mindre enheter. Det är nog just de mindre bruken som i dag är alldeles särskilt hårt utsatta. Nu har regeringen och riksdagen tagit del av problematiken. Inom industriverket pågår f. n. en utredning, vars resultat kommer att presenteras under denna månad. Materialet bör innehålla en ingående kartläggning av den manuella glasindustrin och dess problem. Det har även tidigare företagits utredningar på detta område. Jag vill erinra om att professor Ulf af Trolle på sin tid gjorde en utredning. Men det är uppenbart att enbart utredningar inte löser problemen. Aktivitet och handling måste till. Utskottsmajoriteten har förstått det så att vi först måste ta del av nämnda utredning från industriverket innan vi fattar några bindande beslut. Till grund för de beslut som kan fattas ligger förutsättningarna för branschen. Dess marknadssituation är alltså avgörande för hur vi skall agera. Fru talman! Min uppfattning är således samma som den som kommer till uttryck i utskottsbetänkandet, nämligen att vi först skall ta del av utredningen inom statens industriverk. Därefter måste vi handla.
Fru talman! Herr Hovhammar säger att av de 64 bruken har 23 nedlagts under 1960 och 1970-talen. Då är vi väl överens om att det borde vara nog nu. Vi är väl också överens om bedömningen av denna branschs värde. Nästa steg är då att herr Hovhammar säger att det inte räcker att vara överens om att denna bransch är viktig. Det krävs också aktivitet. Låt mig säga: Även på den punkten är jag överens med herr Hovhammar. Sedan framhåller herr Hovhammar att vi först måste ta del av utredningen innan vi kan fatta bindande beslut. Låt mig åter säga: På den punkten är jag helt överens med herr Hovhammar. Men sedan kommer det där vi skiljer oss åt. Jag hävdar att vi ändå måste garantera att denna fråga kommer upp till riksdagens behandling så att vi får tillfälle att diskutera den här i kammaren och ta ställning till de eventuella åtgärder som behövs. Herr Hovhammar anser att utredningen skall göras, men sedan överlåter han åt försynen eller regeringen — det kanske kan vara samma sak — att se till att någonting händer. Men så eftergiven får väl en riksdag ändå inte vara. Det enda som skiljer oss åt är att jag säger: Låt oss se till att denna utredning när den kommer får behandlas av riksdagen så att vi här kan vidta de åtgärder som kan anses vara erforderliga för att skydda denna bransch. Jag förstår inte hur herr Hovhammar efter det anförande som han nyss höll kan underlåta att rösta på reservationen 22. Jag kommer med viss förväntan att se hans pekfinger röra sig mot knappen.
Fru talman! Också jag gläder mig åt att jag denna gång i mångt och mycket är överens med Olof Palme. Det händer inte så ofta, men när det gäller glasindustrin är vi nog rätt ense om tagen. I reservationen sägs emellertid — och det har varit svårt för oss att ansluta oss till detta — att inget nedläggningsbeslut inom branschen skall kunna fattas innan industriverkets utredning slutförts och riksdagen tagit ställning. Men det är ju fråga om marknadsförutsättningarna och hur resp. företag bedömer situationen. Det är icke möjligt för riksdagen att säga att under en viss tid får ingenting ske. Det är problemet. Där har vi skilda uppfattningar. Det väsentliga, fru talman, är emellertid att när denna utredning nu presenteras, måste det till snabba åtgärder. Som har nämnts här tidigare har många företag och bruk i Småland problem. Dessa problem måste lösas skyndsamt. I annat fall riskerar vi ytterligare nedläggningar. Det vill vi som verkar i ”glasriket” inte vara med om.
Fru talman! Är det enda som skiljer oss att Erik Hovhammar inte vill förhindra nedläggningar under den tid som kan förflyta mellan det att utredningen framläggs om en månad och riksdagen i höst t.ex. har möjlighet att behandla den? Då gäller två saker. För det första är det fråga om en mycket begränsad tidrymd, nämligen ett halvår, som ett eventuellt nedläggningsbeslut måste skjutas fram. Det kan varje företag stå ut med, åtminstone de här berörda. För det andra vet vi precis vad det gäller. Det som diskuteras är ju Kosta Bodakoncernen. Det har gjorts en utredning om Kosta, men att det bruket skall finnas kvar är väl självklart. Det är Boda, Åfors, Johansfors och Målerås som är på tapeten. Jag har för inte så förtvivlat länge sedan besökt tre av dessa orter. Skillnaden mellan oss kan då ytterligare reduceras, men den är viktig nog. Innan riksdagen fått behandla frågan och fatta beslut vill jag i dag försöka förhindra ett beslut om nedläggning av Boda, Åfors, Johansfors och Målerås, av någotdera eller alla. Herr Hovhammar vill hålla öppet för en nedläggning av ett eller flera av bruken. Om det blir en nedläggning, tycker jag att det är synd, och jag tycker att riksdagen borde kunna samla sig till ett skydd i ett halvår för dessa fyra orter.

Fru talman! Från glasriket i Småland till det krisdrabbade Värmland. De privata bolag som livnärt och livnär sig på Värmlands råvaror och värmlänningars yrkeskunnande, flit och lojalitet blir allt färre, allt större och allt mäktigare. Det är länge sedan brukspatronerna bodde i Värmland och brukens kaka var en mager men säker kaka. I dag sitter de mäktiga på fjärran orter och fattar beslut om framtiden för landets skogsindustri och stålindustri. Det har betytt och det kommer att betyda arbetslöshet eller flyttning för tusentals värmlänningar. Men Värmlands basnäringar kan inte ersättas med turism och naturvård. De 900 inom länets skogsindustri som nu hotas att förlora jobben kan inte ägna sig åt hemslöjd, de 1000 inom stålindustrin som Uddeholm-Nyby nyligen har kallat för en för stor kostym, dessa värmlänningar och deras familjer kan inte starta kiosker eller leda älgsafari i skogarna. Värmland måste ha en industri! Värmland måste ha en industri som har en framtid — inte bara en historia! Värmland måste ha en industri som tillverkar produkter som omvärlden behöver! För ett par veckor sedan diskuterade vi här i kammaren det aktuella hotet om nedläggning av omkring 1 500 industriarbeten i länet. Industriministern hänvisade till de möjligheter som finns i att Värmland ligger inom stödområdet för lokaliseringsstöd och till länsstyrelsens och utvecklingsfondens resurser för att stödja nya projekt. De möjligheterna har funnits en tid och de har även givit mindre men värdefulla tillskott. Men det är nu många hundra arbeten som försvinner. De nämnda 1 500 arbetena finns framför allt inom skogsindustrin och i Karlstadregionen. I lördags tillkännagav Uddeholms styrelse att omkring 1 000 arbeten måste bort inom den värmländska stålindustrin. Det är redan hårt drabbade bruksorter som nu får uppleva en ny våg av nedläggningar. Den som vill se med egna ögon vad som följer i en ort eller en bygd när industrin försvinner kan resa runt i Värmland till Edsvalla, Koppom, Nykroppa, Jössefors. Där lades bruken ner i slutet av 1960-talet, för 12-13 år sedan. Under 1970-talet kom en ny härjande stormvind över bolagens Värmland. Deje, Kyrkebyn, Slottsbron, Åmotfors var några av de drabbade bruksorterna. Kommuner som Forshaga, Filipstad och Säffle har fått bestående problem. Värmlands län har näst efter Norrbottens län landets största arbetslöshet i dag. Ungdomen drabbas hårt, och arbetsföra, yrkesvana 55-åringar pensioneras. Värmland kan inte få fortsätta att vara ett experimentalfält för finansintressenas kapitalomflyttningar. Kapital som har frambragts av värmländska arbetare, ur värmländsk skog och andra råvarutillgångar har flyttats utomlands av de formella ägarna. Hur mycket har Värmland utarmats under de senaste årtiondena genom en forcerad nationalisering, som främst har tjänat profitintressen? Hur mycket har kapitalflykt och skatteflykt bidragit till att Värmland redan har förlorat en betydande del av sin industri? Är det rimligt att rivaliserande privatägargrupper var för sig, oplanerat, anarkiskt skövlar ett län och lämnar befolkningen i arbetslöshet och begynnande fattigdom? Fru talman! Vänsterpartiet kommunisterna har upprepat kravet på en statlig utvecklingsplan för förädlingsoch tillverkningsindustri i samhällelig ägo inom Värmlands län. Det kravets genomförande skulle inte medföra Värmlands övergång till socialism. Det saken gäller är att ny industri måste startas i Värmlands län, och om sådan ny industri skall kunna ge de ersättningsjobb som det alltid talas om vid nedläggningar så måste omfattande satsningar göras. Det måste vara en stabil industri med en framtid. När de privatägda bolagen har misslyckats med att hålla industrin i gång, öka förädlingen och ta fram nya produkter i stället för att inskränka sig till att t.ex. spekulera i massaexport — då måste någon ta över ansvaret. I dagens läge återstår bara staten. Vi kommunister vill inte se ett framtida samhälle med uteslutande statlig industri. Det avgörande är att gemensamma intressen och gemensamt ansvar i demokratisk form ersätter privata intressen och privat oansvarighet. Utskottet är väl medvetet, heter det nu i betänkandet, och så radas det som har gjorts åter upp. Vi vet att det har funnits en Värmlandsdelegation. Det är med den utgångspunkten jag i motion 1402 har begärt att det arbetet skall föras vidare i nya former av en arbetsgrupp med folk från fackföreningar, politiska partier och forskare. Det är ingen tröst för de 2 500 som nu hotas av förestående arbetslöshet att det har funnits en Värmlandsdelegation och att vissa förslag ”befinner sig på genomförandestadiet”, som det så stiligt uttrycks i betänkandet. Här krävs ju åtgärder i en mycket större omfattning än Värmlandsdelegationen kunde förmå med sina begränsade resurser. Fru talman! Norduppland har, liksom Värmland, fått vad som hittills har kallats för Norrbottensproblem. I Norduppland finns järnmalm och en månghundraårig tradition att utvinna och bearbeta den. Där finns skog och industrier som har byggts upp på skogsråvara. Där finns exporthamnar. Där finns också billig vattenkraft. Förutsättningarna för industri i Norduppland är objektivt goda. Men även Norduppland har, liksom Värmland, utsatts för plundring för kortsiktiga privata vinsters skull. Så minskar profiterna och kapitalet överger även den här landsänden. Bruksmuseer börjar kanta kapitalets rastlösa klappjakt på snabba profiter. Utskottet påpekar också här förnumstigt att det har suttit en Nordupplandsgrupp och funderat en tid. Men det gäller ju att också göra något och att göra det nu. Därför har Oswald Söderqvist i motion 1785 begärt en plan för industri och sysselsättning i Norduppland grundad på gruppens rapport. Fru talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionerna 1402 och 1785.

Fru talman! Min avsikt är att yrka bifall till reservation nr 22 som fogats till näringsutskottets betänkande nr 43 med anledning av några motioner bl.a. från socialdemokraterna i Kalmar och Kronobergs län. Glasindustrin har varit föremål för många debatter, interpellationer och frågor, och i dagsläget kan det nya som tillförs debatten bara bli, att Skruvs samtliga anställda är uppsagda fr.o.m. industrisemestern i början av juli. Fem årsarbetare beräknas få arbete vid Kosta Bodas lager i Skruv. Några duktiga glasarbetare erbjuds anställning inom Kosta Bodas övriga bruk, men det stora flertalet blir utan arbete. Här som på andra håll blir restupplagan arbetslösa alltför stor. Att pendla till andra arbeten inom Lessebo kommun blir svårt, då vi drabbats av alltför många nedläggningar såväl inom industrin som inom handel och service. Hade inte den offentliga sektorn kunnat ta emot många tidigare friställda hade situationen varit verkligt besvärlig. Skruvs samhälle har drabbats svårt, och det blir många problem att upprätthålla en acceptabel service. Utan kommunsammanslagningen hade det nog varit omöjligt. Kosta Bodas övertagande av Målerås och Skruv blev en kort trygghetsgaranti för de anställda. Riksdagen har många gånger uttalat sitt stöd och beviljat medel till marknadsföring och exporthjälp, men nu har de två stora glasföretagen blandat sitt sortiment, så att man kan åka till vilket bruk som helst inom resp. grupp och köpa vilken produkt som helst. Det innebär att varje bruks särart mer och mer utraderas, och det blir säkert till nackdel för en framtida glasproduktion. Ja, fru talman, på Smålands museum i Växjö kan man i dag studera tillverkningen av handgjort fönsterglas, och det är fascinerande. Men vi börjar inom glasbruksområdena bli oroliga för att vi i en framtid kommer att kunna studera också den övriga manuella glastillverkningen enbart på museum, om inte flertalet i dag stöder reservation 22 för glasets framtid, för glasarbetarnas framtid och även för den levande landsbygd som det i andra sammanhang talas så varmt för.

Fru talman! Norrbottens näringsliv har byggts upp genom ett utnyttjande av länets stora naturresurser skog, malmer och vattenkraft. Industrin har varit kapitalintensiv, relativt ensidig och har haft en synnerligen hög exportandel. Ökande utländsk konkurrens för länets oförädlade industriprodukter har under 1970-talet lett till avsättningssvårigheter, försämrad lönsamhet, sysselsättningsminskning och anställningsstopp hos de stora basindustrierna. Problemen har förstärkts av en konjunkturnedgång, och de ser ut att fortsätta även under 1980-talet. För Norrbottens län bedöms att 80 70 av industrin finns inom branscher som stagnerat mot bara 50 96 för riksgenomsnittet. Kännetecknande för länet är dels att staten står som ägare av två tredjedelar av länets industri, dels att länets större företag till helt övervägande del styrs från huvudkontor utanför länet. Trots stora satsningar av regionalpolitisk, arbetsmarknadspolitisk och näringspolitisk art för att förbättra arbetsmarknadsläget på både kort och lång sikt är antalet människor som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden förfärande stort. Fru talman! Det är mot den här bakgrunden jag har väckt en motion, nr 1546, som innehåller förslag till sysselsättningsfrämjande åtgärder i Norrbotten. En del av förslagen har behandlats tidigare i kammaren. I dag redovisas näringsutskottets synpunkter när det gäller två av förslagen, som rör inrättande av en utvecklingsfond och frisläpp av investeringsfonder. När det gäller förslaget om en utvecklingsfond är tanken bakom den att det företag som använder sig av en ändlig resurs, en naturtillgång som t.ex. malm eller mineral, borde avsätta en viss summa per ton för levererad råvara. Denna fond skulle användas till utveckling av näringslivet på den ort eller i det län, där råvaran tas till vara, för att man på det viset skall få nya jobb den dag råvaran tar slut. Jag ville att regeringen skulle utreda detta. När det gäller investeringsfondernas användning i regionalpolitiskt syfte hänvisar jag i min motion till det faktum att de filialetableringar som skedde under 1960-talet har varit väldigt lyckade och givit bestående sysselsättning. Jag menar att samma ordning bör tillämpas nu. Utskottet anser i sin skrivning att gällande regler i förordningen — 1979:882 - om frisläpp av investeringsfonder är så utformade att mitt önskemål är tillgodosett. Eftersom det inte skett några filialetableringar på senare år kar jag emellertid inte se saken på det viset. Investeringsfonderna är nu frisläppta, och enligt min mening borde något regionalpolitiskt krav knytas till användningen av dessa fonder när det gäller större satsningar. Jag kommer att fortsätta att bevaka den sidan. När det gäller förslaget till utvecklingsfond hänvisar utskottet endast till de olika insatser som regeringen har gjort under senare år i Norrbotten. Det gäller då de regionala utvecklingsfonderna, medel för åtgärder i anslutning till länsplaneringen m.m. samt Norrbottendelegationens förslag och arbete. Mitt förslag bygger på synen att ett företag, en industri, som använder sig av en råvara som en vacker dag tar slut, också har ett ansvar för utvecklingen på den ort där råvaran finns och där människor skapat sig en tillvaro. Utskottet delar inte min syn i det avseendet — tyvärr — och jag har inget yrkande. Malmfältens situation kunde emellertid kanske ha varit annorlunda om man från den stund då malmen började brytas hade avsatt medel för att kunna bidra till en utveckling av det totala näringslivet i kommunerna. Det är viktigt — tycker jag — att vi funderar över de råvaruanvändande industriernas långsiktiga ansvar för den ort vars naturresurser utgör grunden Nr 162 för deras verksamhet.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande 43 behandlas bl.a. motion 1773, där vi motionärer föreslår vissa åtgärder för att trygga en positiv utveckling inom möbelindustrin i Tibro. Den svenska möbelindustrin omfattar i dag, som vi framhåller i motionen, ca 450 företag med i runt tal 17 500 sysselsatta. Produktionsvärdet beräknades 1978 till 3,2 miljarder kronor. Möbelexporten uppgick samma år till drygt 1 miljard kronor och importen till ca 750 milj.kr. Nu visar det sig emellertid att så äl antalet tillverkande företag som antalet sysselsatta inom branschen minskar samtidigt som en kraftig förskjutning skett mot allt större företag. I början av 1970-talet skedde en kraftig ökning av produktionsvolymen, som sedan mitten av 1970-talet varit ganska konstant. Det är inget tvivel om att den svenska möbelindustrin har drabbats av vikande efterfrågan på hemmamarknaden och en försämrad lönsamhet. Antalet företag som drabbas av varsel och korttidsarbete ökar ständigt. Den situation som nu råder i Tibro, där möbelindustrin är den helt dominerande näringen, har särskilt uppmärksammats såväl av företagen själva som av löntagarorganisationerna och kommunen. Även länets utvecklingsfond och länsstyrelsen har sin uppmärksamhet riktad på möbelindustrins problem. Om inte utvecklingen för vår möbelindustri på nytt kan vändas i positiv riktning blir svårigheterna mycket betydande för en kommun som Tibro, där möbelindustrin — som jag nyss sade — står för huvudparten av sysselsättningsutbudet. Att vår möbelindustri drabbats av vikande efterfrågan på hemmamarknaden har flera orsaker. För det första är nivån beträffande bostadsbyggandet alldeles för låg i landet just nu, vilket bl.a. innebär mindre efterfrågan på nya möbler. För det andra innebär regeringens ekonomiska politik med åtstramningsåtgärder riktade mot hushållen att folk helt enkelt inte har råd | att köpa något nytt i möbelväg. Man sitter, fru talman, ute i stugorna och | sliter på de gamla fåtöljerna i väntan på bättre tider — kanske också på en bättre regering. I motion 1773 pekar vi på en rad åtgärder som skulle kunna vidtas för att förstärka möbelindustrins konkurrenskraft såväl på hemmamarknaden som på exportmarknaden. Tibro Förenade Möbelfabriker, TFM, har tagit fram ett program för vad som bör göras för att möbelindustrin i Tibro skall kunna behålla och stärka sina positioner i framtiden. Det programmet har vi återgivit i huvuddrag i motionen, och jag skall inte upprepa det nu. Men i programmet ingår bl.a. en exportsatsning som beräknas kosta ca 40 milj.kr. För denna satsning finns f. n. tyvärr ingen lösning. Man har fört förhandlingar med industridepartementet om ett långsiktigt lån på 40 milj.kr. som skulle vara ränteoch amorteringsfritt i tre år. Tyvärr har dessa förhandlingar inte lett till något 101 resultat. Därför har vi motionärer hemställt att riksdagen borde uttala att av i budgeten föreslagna medel för exportfrämjande åtgärder bör stöd utgå även till möbelindustrin i Tibro i enlighet med vad vi anfört i motionen. Näringsutskottet har emellertid inte ansett sig kunna tillstyrka vår motion. Man pekar bl.a. på att det inom industriverket f. n. pågår en utredning om möbelindustrins branschstruktur och de faktorer i omvärlden som är av betydelse för branschen i fråga. Utredningen skall bl.a. beskriva den framtida efterfrågan på olika möbeltyper, distributionens roll osv. Utredningen väntas bli avslutad under första halvåret i år. Utskottet säger vidare: ”Det är enligt utskottets mening uppenbart att företagens satsningar på export måste kunna fortgå under en inte alltför kort tid om de skall få önskad effekt. Det är därför angeläget att lovande projekt inte avbryts i förtid på grund av brist på medel. — ——- Det är därför viktigt att möbelindustrins egna ansträngningar att öka sin export på allt sätt stöds. Utskottet utgår från att möbelföretagen i Tibro kan få del av det stöd som lämnas inom branschprogrammet.” Fru talman! Med hänsyn till den pågående utredningen inom industriverket och de positiva skrivningar som utskottet ändå gör, som jag har citerat, har jag för dagen inget yrkande. Vi får väl återkomma till frågan då resultatet av den pågående utredningen föreligger.

Fru talman! Lena Öhrsvik har i sitt anförande här i kammaren i dag vädjat till de borgerliga ledamöterna på Kalmarbänken att stödja s-reservationen som gäller den manuella glasindustrin i det s.k. glasriket. Jag kan självfallet inte tala för någon annan än mig själv, och jag vill helt kort framföra några synpunkter på den manuella glasindustrin. Först och främst vill jag slå fast att de allra flesta glasbruk som har lagts ned lades ned när det var socialdemokratiskt regeringsinnehav. Men det är uppenbarligen just nu som detta har blivit en mycket angelägen och brännande fråga för socialdemokraterna. Jag är överens med Lena Öhrsvik och med dem som över huvud taget har yttrat sig i denna fråga om att läget är allvarligt. Den manuella glasindustrins framtid är faktiskt hotad, och man måste verkligen se om sitt hus, så att man inte kommer in i ett sådant läge att de gamla fina yrkestraditionerna försvinner. På länsstyrelsen följer vi självfallet de här frågorna. Det är inte varje aktion och varje initiativ som öppet redovisas, utan det sker ett kontinuerligt arbete där och på annat sätt. De skrivningar som utskottsmajoriteten har presterat är mycket starka. Framför allt hänvisar utskottet till en interpellationsdebatt här i kammaren den 7 februari, då industriministern bl.a. sade att inga nedläggningsbeslut bör fattas innan industriverkets utredning har slutförts. Det tycker jag ger ganska starka garantier för att ingenting händer förrän denna utredning är slutförd och har presenterats. Jag förutsätter att man avvaktar vad utredningen kommer att framföra.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
Fru talman! Det är bra med uttalanden ibland. Men, Bertil Danielsson, det har hänt mycket sedan industriministern gjorde det här uttalandet. Vi har fått besked om förestående nedläggningar på många håll. Skillnaden mellan Bertil Danielssons och mitt synsätt i den här frågan är att Bertil Danielsson litar på att regeringen skall göra någonting, medan jag inte gör det. Jag tycker i stället att vi i dag skall ge regeringen i uppdrag att göra någonting. Däri ligger skillnaden. Jag vill fråga Bertil Danielsson om han kan garantera att vi verkligen får något förslag med anledning av den aktuella utredningen och att vi får tillfälle att behandla frågan i riksdagen redan till hösten. Regeringen har ju ingen förpliktelse att lägga fram något förslag bara för att det gjorts en utredning. Vi har sett flera exempel på att det kan dröja åratal innan vi föreläggs några förslag med anledning av statliga utredningar. Därför tycker jag att det säkraste är att rösta på reservationen. Då får vi en garanti för att riksdagen får ta ställning till ett förslag och att inte några nedläggningar sker dessförinnan.
Fru talman! Självfallet kan jag inte lämna några garantier när det gäller vilka förslag regeringen kommer att lägga fram, utan jag kan endast förutsätta att de intentioner som regeringen har och som utskottet har hänvisat till och de uttalanden industriministern har gjort tillgodoser de krav som såväl Lena Öhrsvik som jag ställer i dessa hänseenden. Jag tycker att vi är eniga om så många punkter att vi kan förenas i ett godkännande av utskottets skrivning.
Fru talman! Nej, jag tycker inte att det räcker. Det har faktiskt hänt mycket under senare tid — det senaste exemplet är att Alsterfors har lagt ner sin verksamhet. Bertil Danielsson hänvisade till att de flesta bruken har lagts ner under socialdemokratisk regeringstid. Till detta vill jag säga att sedan 1976 har glasindustrin krympt med 28 26. Det är alltså fråga om en minskning från 2 500 till 1 800 anställda. Jag tycker att det får vara nog nu. Bertil Danielsson borde kunna instämma i det och vara glad för att jag har kommit till insikt om vad som sker. Han borde kunna ställa upp på en gemensam aktion, så att vi verkligen kan få ett slut på nedläggningarna.
Fru talman! Lena Öhrsvik tycker att jag borde inse att vi har fått nog. Jag vill då hänvisa till att jag förutsätter att det industriministern har uttalat också kommer att lända till ett förslag just i den riktningen. Jag tycker att man kan nöja sig med det i det här läget.

Fru talman! Den svenska flygindustrin har hitintills inom landet egentligen haft att räkna med en enda kund, nämligen det svenska försvaret, och dess tillverkning har i stort sett rört sig om militära flygplan. För såväl statsmakterna som industrin har det sedan länge stått klart att minskningen av den militära flygplanstillverkningen måste komma att leda till krav på ökad tillverkning av civila plan, om man skulle kunna undvika allvarliga störningar i sysselsättningen. I december 1978 tillkallade regeringen den s.k. flygindustridelegationen för att utreda frågan om civilt utnyttjande av de flygindustriella resurserna. Delegationen har nu lagt fram förslag till ett flertal projekt som bör komma till utförande. ' Industriministern föreslår i sin proposition att riksdagen skall bevilja Saab-Scania ett lån på 350 milj.kr. för att ge företaget möjlighet att tillsammans med det amerikanska företaget Fairchild Industries Inc. delta i utvecklingen av ett civilt flygplan. Volvo Flygmotor föreslås få ett lån på 160 milj.kr. för att i samarbete med det amerikanska företaget Garret Corporation delta i ett civilt flygmotorprojekt. Saab skall därjämte få 10 milj.kr. för studier av lätta, obeväpnade skolflygplan. Utskottet tillstyrker i samtliga fall medelsanslagen. De möjligheter som här erbjuds de två företagen genom samverkan med de amerikanska är av stor betydelse för att sysselsättningen vid de två företagen skall kunna bibehållas och utvidgas. Det är nödvändigt att vår flygindustri kommer in på den civila marknaden, och dessa företags omställning till mer av civil produktion finns det all anledning för samhället att understödja. När det gäller samverkan mellan de två aktuella företagen har dock vi socialdemokrater funnit att vi i en reservation vill framföra en avvikande mening. Saab-Scania och dess amerikanska kompanjon är just nu i färd med att bestämma vilken flygmotor som skall ingå i det flygplan de skall bygga tillsammans. Det finns i princip två anbudsgivare, Volvo Flygmotor med sin amerikanska kompanjon och ett annat amerikanskt företag. Det har från olika håll, bl.a. från facket vid Volvo Flygmotor, framförts synpunkten att eftersom de bägge företagen åtnjuter kapitalstöd från staten vore det rimligt att, i stället för en helt amerikansk motor, Volvo Flygmotors Garrettmotor användes i det flygplan som Saab är medintressent i. Vi finner detta resonemang riktigt. Såväl Saab som Volvo Flygmotor står inför nödvändigheten att ställa om sin produktion, något som nu kan ske i de två samverkansföretag som är aktuella. Det vore då rimligt att staten, så långt det är möjligt, söker påverka de två företagen att stödja varandra genom beställningar. Vi begär att regeringen skall verka för detta med tanke på att bägge projekten får statligt stöd. Vi förutsätter även att Saab-Scania vid behandling av Volvo Flygmotors alternativ inte enbart gör strängt kommersiella överväganden utan även fäster vikt vid utvecklingen inom svensk flygindustri. Flygindustridelegationen lade fram en lång rad förslag till produkter som skulle hjälpa flygindustrin i övergången till mer civil produktion. Men regeringens proposition behandlar inte dessa förslag på annat sätt än genom att peka på de bägge bolagens egna utvecklingsresurser. Vi är övertygade om att statliga stödinsatser är nödvändiga för att de flesta av projekten skall komma att förverkligas. Vi föreslår att regeringen ges i uppdrag att utarbeta förslag till statliga insatser för att stödja utvecklingsverksamheten i de berörda företagen. Härvid bör stor hänsyn tas till flygindustridelegationens förslag. De borgerliga yrkar avslag. Inom flygindustridelegationen diskuterades också förslag som initierades av SMHI-utredningen. Det är ett projekt som handlar om hur den framtida väderlekstjänsten bör utformas. Som ett led i utvecklingen av det systemet föreslås att en prototyp till regional vädercentral byggs upp och utprovas. Delegationen föreslår att flygindustrin ges möjlighet att genom statliga bidrag genomföra en definitionsfas för utveckling av en sådan prototyp — under förutsättning av positiv bedömning av SMHI, som har att bära det ekonomiska ansvaret för projektet. Kostnaderna för definitionsfasen uppskattas till 2 milj.kr. Vi anser det viktigt att den offentliga teknikupphandlingen utnyttjas för att stimulera utvecklingen inom svensk industri. Det är angeläget att gå vidare med aktuella projekt, för att ytterligare analysera de tekniska och ekonomiska förutsättningarna. Vi föreslår därför att SMHI anvisas 2 milj.kr. för genomförande av en definitionsfas beträffande utveckling av en prototyp till regional vädercentral, vilket de borgerliga avstyrker. De tycks anse att utvecklingstakten i svensk industri är tillräckligt hög. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1-3 till näringsutskottets betänkande nr 63.

Herr talman! Vi kan konstatera — i detta betänkande, ochi många andra av näringsutskottets betänkanden — att skiljelinjen i synen på hur riksdagen och samhället skall förhålla sig till den svenska näringspolitiken främst går mellan vpk och övriga partier. Det finns också vissa skillnader mellan socialdemokraterna och de borgerliga partierna, men här är det fråga om en gradskillnad och inte en artskillnad.

Vi anser att samhället har det övergripande ansvaret, och det ansvaret kan man inte till fullo uppfylla om man inte förfogar över styrmedel i form av ägande och inflytande. Vi lägger också fram förslag i den riktningen när det gäller näringspolitiken. De borgerliga partierna tycker inte att samhället skall ha det här ansvaret. De tycker att det s.k. näringslivet, med andra ord aktieägare och företagsledningar, sköter detta bäst med så litet inblandning och styrning från samhället som möjligt. Man kan förstås tänka sig att uppfylla de beställningar som kommer från näringslivet i form av begäran om lån, bidrag och stöd i olika former. Det är, herr talman, inte näringspolitik — det är brist på näringspolitik. Samtidigt säger man sig värna om den fulla sysselsättningen och arbete åt alla, vilket förstås är oförenligt med strävan att lämna näringspolitiken åt näringslivet. Det har vi sett otaliga exempel på under 1970-talet. Storfinansens intressen är inte att skapa full sysselsättning åt människor — då hade vi haft full sysselsättning. Den borgerliga synen på näringspolitiken kan kort återges med ett citat ur det betänkande som nu behandlas: ”Stöd utgår genom styrelsen för teknisk utveckling, de regionala utvecklingsfonderna och den nyinrättade Industrifonden. Det statliga stödet förknippas inte med ökat inflytande i de företag som får stöd utan endast med insyn i de aktuella projekten. Företagen anförtros det fulla ansvaret för genomförandet. Denna grundprincip anser utskottet böra följas också i föreliggande fall.” Detta är en skrivning som också socialdemokraterna i utskottet ställer sig bakom. Här föreligger alltså inga delade meningar. Och som jag sa inledningsvis, herr talman, är det endast fråga om gradskillnader mellan borgerlig och socialdemokratisk näringspolitik, inte om artskillnader. Socialdemokratisk näringspolitik kan — åtminstone när det gäller detta betänkande — karakteriseras som ett försök att styra och skapa sysselsättning genom att villkorslöst ställa mera pengar till företagens förfogande och då förstås med en from förhoppning om att dessa pengar används så att sysselsättningen säkras. Socialdemokraterna säger så här i reservation 2 till detta betänkande: ”De i motionen nämnda projekten utgör exempel på det utvecklingsarbete för att finna ny, civil produktion som pågår inom svensk flygindustri. Utskottet finner det angeläget att staten, såsom föreslås i motionen 1979/80:1949, lämnar stöd till dessa projekt, vilka flygindustridelegationen har gjort en positiv bedömning av. Samhället har ett stort ansvar då det gäller att stödja en övergång till civil produktion inom flygindustrin.” Ansvaret gäller alltså bara stödet, inte inflytandet. Inga initiativ från samhällets sida är nödvändiga, utan vad jag kan förstå är det efter denna skrivning bara att vänta på att Saab-Scania och Volvo Flygmotor kommer igen med begäran om pengar till projekt utifrån flygindustridelegationens förslag. Några ytterligare statliga initiativ behövs inte. Någon prioritering från statens sida på vilka projekt man skall satsa behövs inte heller. Socialdemokraterna säger visserligen i sin motion att regeringen skall lägga fram förslag till ytterligare stödinsatser för flygindustrin, men det är frågor som man tyvärr inte har lyft fram i sin reservation nr 2, vilken jag betraktar som ganska tandlös. Jag beklagar att man inte har tryckt hårdare på dessa saker. Skillnaden mellan borgerligt och socialdemokratiskt synsätt i just denna fråga är väl ungefär följande: Socialdemokraterna säger: Här har ni det ni hittills begärt, men vi har mer pengar om ni bara är så snälla och startar nya civila projekt. Gör det så att sysselsättningen säkras på sikt. Borgarna däremot säger ungefär så här: Här har ni pengar till det ni hittills begärt, och sedan gör ni som ni vill. Med samma språk kan vpk:s motion uttryckas som att vi säger: Här har ni det ni hittills begärt, men i fortsättningen vill vi vara med och bestämma. Vi måste lägga fast ett program för övergång till civil produktion så att sysselsättningen säkras på sikt. Vi måste också i det programmet säkra vårt inflytande och se till att vårt beroende av utländska företag inte blir för stort. Vpk:s motion 1950 till propositionen om lån till Saab-Scania och Volvo Flygmotor har som vanligt behandlats mycket summariskt av utskottet. Vi pekar i motionen på vikten av att staten arbetar aktivt för att få till stånd en omställning till civil produktion vid Saab-Scania och Volvo Flygmotor. Vi har accepterat de förslag som läggs fram i proposition 115 om lån till dessa företag, inte därför att vi anser att det är fråga om aktiva åtgärder från statens sida, utan just för att vi menar att det är så viktigt att den civila produktionen kommer i gång vid dessa företag. Vi tycker dock inte att detta är tillräckligt och pekar därför i vår motion på ett tidigare riksdagsbeslut, där försvarsutskottets skrivning, som antogs av riksdagen, hade följande lydelse: ”Utskottet vill för sin del understryka vikten av aktiva samhälleliga insatser på detta område. Det är angeläget att regeringen låter utarbeta ett program för omställning till civil produktion inom flygindustrin. Vad utskottet nu har anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.” I motionen menar vi att detta riksdagsbeslut ännu återstår att uppfylla. Vad jag kan förstå av utskottets skrivningar så anser utskottet, åtminstone dess majoritet, att flygindustridelegationens betänkande skall anses utgöra dessa aktiva, samhälleliga åtgärder. Jag vill fråga utskottets talesman om jag har tolkat skrivningarna riktigt. Är det betänkandet som utgör de aktiva insatserna? Det är betänkligt om så är fallet. I flygindustridelegationens betänkande finns många idéer, men de avfärdas på löpande band av delegationen, som av olika skäl anser det orealistiskt att satsa på dem. Nu är troligtvis inte alla dessa förslag så orealistiska. Vårt motionsförslag om aktiva insatser går ut på att regeringen lägger fram ett samlat program för en övergång till civil produktion inom flygindustrin. Det är ett program som riksdagen får ta ställning till. I detsamma ingår också förslag om hur samhällets inflytande och det internationella samarbetet skall se ut. Det är frågor som vi tycker att riksdagen samlat skall ta ställning till, innan riksdagen och staten satsar ytterligare pengar i industrin. Det är enligt vår mening inte bra att begäran om lån kommer gång på gång. I stället bör alltså riksdagen först ta ställning till ett förslag om ett samlat program. Våra krav kommenteras inte av utskottet som tydligen anser att de förslag som har lagts fram är tillfredsställande. I dessa reduceras statens roll till långivande risktagare. Herr talman! Vpk delar inte den uppfattningen, och jag ber därför att få yrka bifall till motion 1950.

Herr talman! En väsentlig bakgrund till den proposition som är utgångspunkt för det betänkande från näringsutskottet som vi just nu behandlar är det samarbetsavtal som i januari 1980 träffades mellan Saab-Scania AB och det amerikanska företaget Fairchild Industries Inc. om gemensamt deltagande i ett projekt för utveckling, tillverkning och försäljning av ett nytt trafikflygplan. Representanter för staten och Saab-Scania har efter den tiden förhandlat om villkoren för den statliga medverkan i finansieringen av Saab-Scanias deltagande i projektet. Såsom ett konkret resultat av dessa förhandlingar återfinns nu den aktuella propositionen, i vilken föreslås att staten lämnar Saab-Scania ett lån på 350 milj.kr. för företagets medverkan i detta projekt. I propositionen anges vissa närmare villkor. Också Volvo Flygmotor AB har i januari 1980 tecknat avtal med ett amerikanskt företag, nämligen The Garrett Corporation, om deltagande i ett projekt för utveckling av flygmotorer och dessutom för tillverkning av komponenter och reservdelar till dessa motorer. Förutsättningarna för detta avtal är att staten lämnar ekonomiskt stöd till Volvo Flygmotor. Även i detta fall har man fört förhandlingar om statlig medverkan. Också detta avtal och dessa förhandlingar behandlas i propositionen. Där föreslås att staten lämnar Volvo Flygmotor ett lån på 160 milj.kr. för Volvo Flygmotors deltagande i detta projekt. Herr talman! Saab-Scanias och Volvo Flygmotors deltagande i dessa omnämnda samarbetsprojekt är ju ett utomordentligt viktigt led i strävandena att få till stånd internationellt samarbete på flygområdet och att finna de oerhört nödvändiga alternativa sysselsättningarna för den svenska flygindustrin. Det är väsentligt att man ganska snart — även om man skall vara på det klara med att ingenting går särskilt snabbt i sådana här sammanhang — kan komma över till en civil produktion. Om den svenska flygindustrin skall kunna behålla sin ställning inom näringslivet och ge den sysselsättning som den ger i dag, måste den svenska flygindustrin ha en alternativ produktion, som i huvudsak är baserad på civil produktion. Detta är alla parter överens om. I samband med frågan om stödet till Saab-Scania och till Volvo Flygmotor har representanter för företagen framfört den synpunkten att man skulle ha ett kategoriskt villkor för lånet till Saab-Scania, nämligen att företaget skulle förse planen med motorer tillverkade av Volvo Flygmotor. Samma ståndpunkt intas av socialdemokraterna i deras reservation. Beträffande samordningen av dessa båda projekt har utskottet anslutit sig till industriministerns uppfattning i en tidigare debatt, då han framhöll att lånet till Saab-Scania inte kan förutsätta att flygmotorerna skall levereras av Volvo Flygmotor genom tvingande villkor. Man hoppas att förhandlingarna skall få det resultatet att så blir förhållandet, men man kan alltså inte kategoriskt förutsätta detta. Utskottet delar alltså industriministerns uppfattning på den här punkten, och det är naturligtvis en principiellt utomordentligt viktig uppfattning mot bakgrund av den debatt som här tidigare har förts med ideologiska förtecken rörande marknadsekonomi resp. planhushållning och socialistiskt tänkande när det gäller hanteringen av företag. Det finns alltså anledning att understryka uppfattningen att regering eller riksdag inte skall i varje fall i onödan lägga sig i de kommersiella bedömningar som företagen har att göra. Självfallet måste, när samhället går in med betydande belopp, samhället ha möjligheter att i varje fall anlägga synpunkter på hur man önskar att en viss fråga skall hanteras. Men att statsmakterna skulle komma med några avgörande pekpinnar och tala om för företagen vad de får göra och inte göra är för oss på den icke-socialistiska sidan och för oss i centern ett främmande synsätt, ett socialistiskt synsätt, en tvingande dirigering som vi inte kan vara med om. Ett mycket väsentligt moment som är med i bilden är att här är det fråga om två partner. Saab-Scania kan ju uppenbarligen inte tvinga sin amerikanska partner till någonting som denna inte vill vara med om. De två företagen, Saab-Scania och Fairchild, måste naturligtvis komma fram till den lösning som de gemensamt bedömer vara den bästa ur konkurrenssynpunkt och med tanke på att kunna skapa en framtida marknad. Jag tror att företagen har de största förutsättningarna att bedöma möjligheterna att skapa en framtida marknad, där man kan vara kvar och som alltså innebär att man kan garantera sysselsättning. Det går inte att komma med någon statlig pekpinne i det sammanhanget, framför allt därför att det, som jag nyss nämnde, är fråga om även en utländsk partner. Utskottsmajoriteten utgår ifrån, precis som industriministern gör, att Volvo Flygmotor dock måste ha mycket goda chanser i sammanhanget. Är det fråga om något så när likvärdiga anbud, är det väl alldeles uppenbart att Volvo Flygmotors bud måste komma att föredras. Beträffande reservation 2 är det bekant att Volvo Flygmotor har sökt stöd hos industrifonden för flera av sina projekt. Såvitt en utomstående kan bedöma, med tillgång till uppgifterna i dag, bör det finnas klart goda utsikter för att man skall få stöd från fonden för vissa av projekten. Industrifonden har ju inrättats just för sådana ändamål. Men innan fondens utredningar av ansökningarna och analyserna av dem är färdiga och fonden är klar att fatta beslut, kan det alltså inte finnas någon anledning eller möjlighet för riksdagen att göra några särskilda uttalanden i någon viss riktning eller att fatta några konkreta beslut. Beträffande reservation 3 är det ju på det sättet att reservanterna stöder ett förslag i en socialdemokratisk motion om att en prototyp till regional vädercentral skall utvecklas i Sverige. I sammanhanget har näringsutskottet inhämtat yttrande från trafikutskottet. Frågan om en prototyp till regional vädercentral behandlas f.n. av SMHI-utredningen. Ställningstagande till projektet måste göras mot bakgrund av den väsentligt mycket bredare bedömning av SMHI:s framtida verksamhet som är att vänta och som utredningen skall genomföra fram till hösten 1980. Mot den bakgrunden kan riksdagen knappast fatta ett separat beslut om den regionala vädercentralen — jag vill erinra om att det är regel här i riksdagen att vi praktiskt taget aldrig föregriper utredningar och bryter ut vissa detaljförslag och fattar beslut om dem. Därför är det självklart att reservationen liksom motionsförslaget måste avvisas. Jag ber alltså att få yrka bifall till utskottets förslag och avslag på reservationerna.
Herr talman! Jag konstaterar att jag inte alls fick svar på min fråga om utskottet anser att de aktiva samhälleliga insatser som riksdagen tidigare har beslutat att regeringen skall göra består av betänkandet från flygindustridelegationen eller av propositionen. Vi tycker alltså inte att det är tillräckligt. Jag vill också beklaga att jag inte heller nu i utskottets föredragning här i kammaren fick någon som helst sakbehandling av vår motion. I den föreslår vi alltså bl.a. att man skall lägga fram en plan för övergång till civil produktion, och vi menar att man också måste titta på hur omfattande det internationella samarbetet skall vara. Bengt Sjönell sade nu att han inte tycker att man kan styra Saab-Scania så att företaget beställer sin motor från Volvo Flygmotor och därigenom kanske säkrar jobben här i Sverige — företaget har ju en utländsk samarbetspartner. Detta uttalande styrker mig i min uppfattning att det är viktigt att se över frågan, så att vi inte tappar kontrollen och av olika skäl tvingas gå med på lösningar som är negativa för svensk sysselsättning.
Herr talman! Det är självklart att de förslag som har lagts fram av delegationen inte är allena saliggörande. Åtskilliga av dem är naturligtvis av värde, och ännu fler kommer att kunna prövas i framtiden. Men allt sådant tar tid, och man måste också ha nödvändiga medel. Jag hänvisar till vad jag sade nyss, nämligen att industrifonden förhoppningsvis inom kort kommer att starta några projekt. Jag tror det finns goda förutsättningar för detta. Jag vill ställa en motfråga till Marie-Ann Johansson: Kan Marie-Ann Johansson tala om för kammarens ledamöter hur Saab-Scania i praktiken skall kunna tvinga en likaberättigad partner, ett amerikanskt företag, att besluta i en viss riktning? Det skulle vara mycket intressant att få veta hur det skulle gå till. Skall det ske på frivillig basis, eller känner Marie-Ann Johansson till några tvångsmedel med vilka man kan tvinga det amerikanska företaget?
Herr talman! När det först gäller vår motion så har Bengt Sjönell fortfarande inte svarat på frågan om han tycker att man hittills har gjort tillräckliga insatser, framför allt från regeringens sida, för övergången till civil produktion. Vi har inte sett till några som helst förslag, utöver dem som, vad jag förstår, ursprungligen kommer från Volvo Flygmotor och Saab Scania, och inte från regeringen. När det sedan gäller frågan om hur man i praktiken skall få det amerikanska bolaget att gå med på att beställa flygmotorn från Volvo Flygmotor, så vet jag inte exakt hur deras samarbete fungerar. Men man kan ställa villkor för att ge lån, och i detta fall är staten och regeringen långivare. Då är det upp till denna samarbetspartner och Saab-Scania att avgöra om de går med på villkoren eller inte.
Herr talman! Frågan om regeringen har gjort tillräckligt hittills är en fråga som framtiden får besvara. Jag är emellertid helt övertygad om att den utveckling som nu har startat kommer att fortsätta. Den nya synen på dessa frågor, som omfattas inte bara av regeringen utan av en bred opinion, nämligen att vi måste tillskapa alternativ sysselsättning och en civil produktion, kommer att utvecklas vidare så fort man över huvud taget har fått utredningsresurser och finansiella resurser. Men det går inte att omskapa en sådan här stor och omfattande industri på en kafferast. Det tar sin tid, och man får ge sig till tåls. Det enda man kan göra är att konstatera att det finns en insikt om problemet och att regeringen har färdriktningen klar för sig. Den är helt uppenbar för regeringen, och jag kan försäkra att det kommer ytterligare initiativ i fortsättningen. Jag vill bara erinra Marie-Ann Johansson om att de pengar som staten har lämnat har lämnats endast till den ena parten, till Saab-Scania. Det amerikanska företaget kan man alltså inte bedriva någon utpressning mot med hjälp av de pengar som är utlånade.

Herr talman! Ifrågavarande betänkande gäller närmast hur vi skall kunna omskapa den huvudsakligen militärt inriktade svenska flygindustrin till att inriktas på civil produktion. Det är en mycket angelägen uppgift som självfallet kommer att ta sin tid. De i propositionen föreslagna lånen till Saab-Scania och Volvo Flygmotor är behövliga för att man skall kunna klara av den omställningen. Jag hoppas att vi skall kunna inskränka oss till de resurser som i dag anvisas i propositionen, men mycket kommer naturligtvis att bero på hur Saab-Scanias samarbete med Fairchild och Volvos med Garrett kommer att utvecklas och om projektet kommer att få framgång, så att man kan skapa sysselsättning genom en utveckling och tillverkning i Sverige. Den diskussion som har förts här i kammaren och även i utskottet har i mycket handlat om huruvida man skulle kunna få till stånd en samordning mellan Saab-Scanias Fairchildprojekt och Volvo-Garrettmotorn. Jag tror inte att det från vår synpunkt vore lyckligt om man försökte göra några bindningar här. För Saab-Scania och Fairchild är det helt klart att det finns tre förhållandevis likvärdiga motorer — jag säger förhållandevis, eftersom utvärderingen inte ännu är klar. Det är dels Garrettmotorn, dels Pratt & Whitney-motorn, dels en motor från General Electric. Jag vill erinra om att Saab-Fairchild har ett samarbetsavtal på 50/50-basis, där Saab inte kan diktera några villkor. Saab har fått ett bra avtal med Fairchild, genom vilket man förlägger 75 26 av utvecklingen av det nya kortdistansplanet till Sverige. Det ställer sig alltså mycket svårt för oss här i riksdagen att i samband med att vi anvisar ett lån, åtminstone om det skall ges på någorlunda kommersiella villkor, påtvinga detta samarbetsprojekt en viss motor som man inom projektet inte finner vara ekonomiskt försvarbar. I reservation 1 talas det om att Saab-Scania ”inte bör göra strängt kommersiella överväganden” vid bedömningen av vilken motor man skall använda sig av, utan att man skall se till ”utvecklingen för svensk flygindustri”. Jag måste säga att jag ställer mig litet oförstående till varför man över huvud taget har avlämnat denna reservation. Som jag ser det måste Saab och Fairchild se till möjligheterna att lyckas med projektet med avseende på försäljningen på världsmarknaden. Marknaden för denna typ av plan omfattas av ungefär 1800 enheter per år. Av dessa kan maximalt 20 säljas i Sverige. Det är alltså fråga om att lyckas på världsmarknaden i hård internationell konkurrens. Det gäller då att ta den motor som har största förutsättningar att tillsammans med Saab-Fairchildplanet bli möjlig att sälja, så att man kan skapa tillverkning i Sverige. Jag vill också kommentera det Ingvar Svanberg sade och säga att det inte är fråga om helt amerikanska motorer. Både Pratt & Whitney och General Electric har klart uttalat att det bör bli legotillverkning i Sverige av dessa motorer. Frågan gäller om man skall förlägga tillverkning av motordelar till Trollhättan eller till Linköping.

Jag vill även tillägga att om vi över huvud taget skall diskutera att från riksdagen ställa några absoluta villkor, så talar allt i dag för att det s.k. Fairchildprojektet skulle stjälpas om vi föreskriver Garrettmotorn i stället för någon annan motor som bättre skulle gynna projektet. Jag ställer mig frågande till varför reservation 1 över huvud taget har avgivits, eftersom man knappast kan framtvinga en olämplig motor i det här sammanhanget. Vad det gäller är om projektet alls kan genomföras, om man inte får använda den motor som är mest lämpad. Beträffande vpk-motionen tycker jag att man helt kort kan konstatera att det här rör sig om de åtgärder som regering och riksdag har ansett vara lämpliga att föreslå till dags dato. Vi vet inte hur Garrettmotorn kommer att lyckas. Det gäller ju inte bara att sälja till Saab-Fairchild, utan man måste sälja på världsmarknaden till ett antal olika flygplanstillverkare. Företaget måste lyckas precis som Saab-Fairchild.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
Herr talman! Det som Per Westerberg sade om vpk-motionen måste jag tolka så, att han menar att det som han nämnde är det enda som staten behöver göra när det gäller övergången till civil produktion. Han menar att vi skall pröva med detta. Lyckas det skulle alltså arbetena säkras på Volvo Flygmotor AB och på Saab-Scania AB utan att man behöver vidta ytterligare åtgärder när det gäller civil produktion, t.ex. dem som flygindustridelegationen har föreslagit. Jag tycker att det är litet märkligt, om denna uppfattning är riktig. Såvitt jag förstår är den allmänna meningen att det behövs betydligt fler åtgärder för att man skall kunna gå över till civil produktion.
Herr talman! Naturligtvis kan det komma att behöva vidtas betydligt fler åtgärder. Det har föreslagits ett antal olika mindre projekt, men som Marie-Ann Johansson säkert har noterat är det förhållandevis små projekt. Det är ändå fråga om huruvida Garrettmotorn och Saab-Fairchildplanet kommer att få ett marknadsgenombrott. Blir det ett marknadsgenombrott, finns det ingen anledning att vi i denna kammare anslår mer pengar till företag som kan klara denna övergång själva.

Herr talman! Vi har inte från den borgerliga majoriteten i näringsutskottet talat om socialism. Vi har inte velat vara på något vis kritiska mot att det skall bli sysselsättning. Tvärtom — genom att vi har agerat som vi gjort anser vi oss slå vakt om sysselsättningen i Sverige på bästa sätt. Samordning i alla sammanhang lär knappast ge ökad sysselsättning. För det första vill jag påpeka för Hilding Johansson att det är inte ett företag som är inblandat i den här flygplanstillverkningen och motortillverk ningen, utan två. Det är dels Garrett, dels Fairchild — det ena med Volvo Flygmotor, det andra med Saab-Scania. Dessa två är partner. Skulle man från amerikansk sida när det gäller amerikansk tillverkning ställa samma villkor, skulle naturligtvis alla samarbetsprojekt av denna art över gränserna komma att torpederas. För det andra undrar jag vad Hilding Johansson menar med att vi skall värna om sysselsättningen i Sverige genom att föreskriva att man skall använda sig av Garrettmotorn. Det är väl ändå så, Hilding Johansson, att det måste fram en konkurrenskraftig motor i Sverige i samarbete med Garrett — om vi skall få sysselsättning. Lyckas dessutom Fairchild tillsammans med Saab med sin flygplanstillverkning, kommer vi också att få tillverkning av de med Garrettmotorn konkurrerande motorerna i Sverige, och det ger sysselsättning, om än inte i Trollhätteområdet — Hilding Johanssons hemtrakter. Herr talman! Jag förstår inte riktigt Hilding Johanssons resonemang. Det måste ändå vara så att man väljer de resp. samordningar och konstruktioner som skapar förutsättningen för att man skall kunna sälja de produkter man har till sitt förfogande. Jag skulle även vilja fråga Hilding Johansson, om han inte inser att det har varit fråga om en förhandling mellan staten och resp. företag där man för att ge lånen till resp. företag har ställt upp statuterna och villkoren i de förslag som regeringen har lagt på riksdagens bord. Är Hilding Johansson beredd att, exempelvis när Saab har legotillverkning av motordelar till Douglasfabrikerna, även se till att man då — från exempelvis flygbolaget SAS, som Sverige är delägare i — endast skall köpa Douglasmaskiner? Det skulle naturligtvis gynna sysselsättningen i Sverige, men det skulle knappast gynna SAS.

Herr talman! Det är inte fråga om att i Sverige få fram två konkurrenskraftiga motorer, utan det är fråga om dels att Volvo Flygmotor tillsammans med en amerikansk tillverkare håller på att utveckla en motor, dels att Saab-Scania kan få möjlighet till legotillverkning av en annan motor, om det visar sig att Fairchildprojektet erfordrar det eller har större möjligheter att lyckas på världsmarknaden om man får tillfälle att utnyttja den andra motorn. Herr talman! Jag är fortfarande litet förvånad över reservationen 1, som Hilding Johansson är förespråkare för. Ställer denna kammare krav på att Saab-Fairchild skall ha Garrettmotorn även om denna är mindre förmånlig än konkurrerande motorer, faller Saab-Fairchildprojektet, och det lär inte gynna sysselsättningen vare sig i Trollhättan eller i Linköping. Herr talman! Jag ber ånyo att få yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande.

Herr talman! De flesta här i kammaren skulle väl gärna skriva under på s-reservationens ord om att det vore bra om Saab-Scanias nya flygplan fick en till stor del svenskbyggd motor — i synnerhet vi från norra Älvsborg och Trollhättan, som vet vad sysselsättningen på Volvo Flygmotor betyder för trakten. Den höga tekniska kunskap som man har inom företaget där måste vi ta vara på för framtiden. Men vi vet också att när det gäller ett kommersiellt företag kan man inte gå ut och säga att vi måste ta en speciell motor, för då sätts ju konkurrensen och alla förhandlingsrutiner ur spel. Motorn måste vara bra. Vore det ett militärt plan — som staten beställer — kunde det vara annorlunda. I likhet med utskottsmajoriteten och i enlighet med vad industriminister Åsling sagt i ett frågesvar litar jag helt på Volvo Flygmotor och dess samarbetspartner Garrett när det gäller motorns prestanda och tillförlitlighet och när det gäller möjligheten att i konkurrens med andra företag erhålla ordern från Saab-Scania och dess samarbetspartner Fairchild. Hilding Johansson har tydligen inte samma tilltro till deras förmåga. Det ligger ett mycket stort ansvar på Saab-Scania. Företaget har stort inflytande på valet av motor, bl.a. genom att man har en stor ekonomisk del i det aktuella flygplansprojektet. Man har stora möjligheter att vid sin bedömning ta med i beräkningen vad det skulle betyda för Sverige samt Volvo Flygmotor och dess utveckling och ställning i världen inom det högteknologiska området om detta företag får ordern. Regeringen har inte formella möjligheter att gripa in, även om Hilding Johansson skyller på regeringens passivitet. Vi litar ifrån utskottsmajoritetens sida på regeringens aktivitet utan att vi behöver göra några tillkännagivanden till regeringen. Det gäller verkligen för Saab-Scania, som får detta stora lån, att också visa sitt ansvar för att övriga industrier skall kunna överleva och att de inte av rädsla för konkurrens försöker stoppa en svenskbyggd motor om den f. ö. är tekniskt likvärdig med andra motorer. Jag vet att industriminister Åsling är förhoppningsfull och optimistisk om Volvo Flygmotors konkurrenskraft när det gäller motortillverkningen, och jag vill därför yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande 63.

Herr talman! I går kväll hann vi börja debattera näringsutskottets betänkande nr 61, som handlar om gummiindustrin. Tre av motionärerna var då uppe i debatten och framförde väsentligen kritiska synpunkter på utskottets skrivning. De tyckte att skrivningen var nonchalant och lämnade mycket övrigt att önska. Det påpekades också att vissa fakta hade utelämnats i utskottets skrivning. Det var äldre riksdagsledamöter som framförde dessa åsikter. De borde rimligtvis känna till hur utskotten jobbar och vilka möjligheter ett utskott har att kontakta expertis. Utskottet i sig självt har ju inte experter av olika slag som kan göra de undersökningar som krävdes i debatten i går — utskottsledamöterna har f. ö. inte heller rätt att göra sådana undersökningar. När det gäller bakgrundsbeskrivningar har utskottet att i allt väsentligt förlita sig på de uppgifter som det får dels från industriverket och andra statliga organ, dels från departement. Jag kan tillägga att sedan utskottet avlämnade detta betänkande har några veckor förflutit, och mycket har hänt under den tiden. Bl. a. har det i kammaren varit en interpellationsdebatt som gällde läget för gummiindustrin här i Sverige. Vad beror det på att vi har ett enhälligt utskottsbetänkande? Jo, det hänger samman med att industriverket har regeringens uppdrag att göra en kartläggning av den svenska gummiindustrin. Jag hänvisar i det sammanhanget till s. 11 i utskottsbetänkandet. Vi får alltså avvakta utredningens resultat. Jag har varit i kontakt med industriverket, och där meddelades det mig från ansvarigt håll att den tillsatta referensgruppen har kallats till sammanträde den här veckan och att kartläggningen blir klar under juni månad. Utskottet har tidigare begärt att få en övergripande plan för den svenska gummiindustrin, och vi har alltså att nu invänta förslag i den riktningen. Till de motionärer som deltog i debatten i går vill jag säga att utskottet har avstyrkt de yrkanden som gäller nationalisering av vissa delar av gummiindustrin. Däremot blir motionsyrkandena om ett samlat program för gummiindustrin tillgodosedda när utredningen blir klar med sitt arbete och förslag läggs fram.

Herr talman! Det otillfredsställande med utskottets ställningstagande framför allt när det gäller Tretorn AB, som jag i den tidigare debatten i första hand berörde, är ju att utskottet försöker skapa föreställningen att man nu har fått en sorts andrum, att man nu har börjat finna en lösning på problemen genom de litet egenartade rekonstruktioner som har skett. Jag tycker att man skall vara så pass ärlig att man ser sanningen i ansiktet. Om man har någon strävan att slå vakt om gummiindustrin och vill få till stånd en förnyelse av den, så att den kan komma ur den återvändsgränd där den nu kan sägas vara och förnya sitt produktsortiment, utveckla det och få en verkligt långsiktig framtid, då skall man vara så ärlig att man erkänner faktum, nämligen att de ”lösningar” som nu presenterats och som utskottet faller tillbaka på inte alls är några lösningar. De kan sägas vara en sorts förlängning eller konstgjord andning — snarast för att utöka plundringen, om man skall uttrycka sig cyniskt. Utrustningen i Tretorns fabrik är så nedsliten och dålig att den inte kan beräknas ha någon större livslängd. Den måste i grunden förnyas. Lokalerna är så eländiga att om fabriken över huvud taget skall ha någon framtid måste avsevärda nyinvesteringar till. Vad man nu gör på Tretorn är ju att gå ut och höja prestationskraven utan att göra någonting åt den utomordentligt dåliga och nedgångna arbetsmiljön. Man skall nu t.ex. på Tretorns avdelning för stöveltillverkning samla mer folk än tidigare i skosalen. Där skall nu ännu fler människor stå med en ännu mindre luftkubik och andas in ångorna från cementen med tiolösning i. Inte har man så mycket pengar att man ens kan ge löfte om att ordna det luftutsug som de arbetsmiljöansvariga myndigheterna har krävt! När marginalerna är så knappa och företagets ekonomi ligger så på gränsen måste man säga sig att det hela inte kan fortgå. Är man för en förnyelse, måste man också vara för en satsning av initialresurser på ett ordentligt sätt. Det kan bara ske genom en rekonstruktion av företaget i statlig regi och genom en nationalisering.

Herr talman! När kammaren i går kväll avbröt förhandlingarna mitt i behandlingen av det här ärendet tänkte jag att det kanske var bra — därmed gav man utskottets talesman en oförutsedd möjlighet att kritiskt granska den kritik som jag framförde mot utskottets sätt att hantera frågan. Den förhoppningen har inte infriats — utskottets talesman kom i dag tämligen tomhänt till debatten och visade sig vara okänslig för den kritik som vi framförde i går. Han bekräftade att mycket har hänt men drog inga som helst slutsatser av det. Jag har därför egentligen bara två frågor. Den första är: Vari ligger det industripolitiskt felaktiga i att nu begära ett program för den svenska gummiindustrin och i det sammanhanget föreskriva att det skall läggas fram till nästa riksmöte? Den andra frågan är: Vad har utskottets företrädare för idéer om hur kapitalförsörjningen inom gummiindustrin skall klaras på kort sikt och på lång sikt?
Herr talman! Vi har varit kritiska mot att det ännu inte framlagts någon plan för gummiindustrin. Industriminister Åsling lovade 1976 att man mycket snabbt skulle komma fram med en plan och ett program för hur gummiindustrin skulle se ut i framtiden. Sedan dess har det hänt så mycket inom gummiindustrin att det är helt naturligt att de som är anställda inom gummiindustrin är mycket oroliga för sina jobb. Under allra senaste tiden har det hänt som vi diskuterade förra veckan, nämligen hotet om nedläggning av Goodyear. Nu säger utskottets talesman att han har fått upplysningar som inte vi fick förra veckan om att statens industriverk, som sysslar med de här frågorna, skall ha sammanträde inom det snaraste. Det är bra. Men vi tycker att man efter så många år skulle kunna prestera ett program för hur gummiindustrin skall se ut. Om man haft ett program visste man hur man skulle bete sig och behövde inte vara så orolig som man är i dag. Vi måste i vårt land bestämma oss för om vi över huvud taget skall ha en gummiindustri, hur den skall se ut, hur många som skall vara sysselsatta i den och vilka orter den skall omspänna. Det är viktigt för oss från Norrköping att få veta om det över huvud taget blir något stöd för att vi skall få ha kvar den gummiindustri vi har. Norrköping har drabbats mycket hårt av industrinedläggningar, och vi behöver faktiskt det stöd som en kraftfull regering kan ge. Vi hade också väntat oss att utskottet skulle ge oss det stödet.